Herr talman! Hans Stenberg har frågat justitieministern vilka åtgärder som hon avser att vidta för att ge polisen möjlighet att ingripa mot körning av vattenskotrar i insjöar och i direkt anslutning till bebyggelser och badplatser. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Enligt förordningen om användning av vattenskoter får vattenskotrar endast framföras i allmän farled samt i sådana vatten som länsstyrelsen har anvisat genom föreskrifter. Enligt förordningen ska sådana föreskrifter meddelas för vissa typer av områden, till exempel sådana som redan är starkt påverkade av mänsklig verksamhet eller områden som har ringa värde för natur eller kulturvård. Utöver det får länsstyrelsen anvisa sådana områden som de bedömer är lämpliga för ändamålet. Syftet med bestämmelserna är främst att undvika störningar i natur och vid bebyggelse. Den som framför en vattenskoter i strid mot bestämmelserna i förordningen döms till penningböter. För brottet får polisen även utfärda ordningsbot enligt riksåklagarens föreskrifter. Polisen kan därmed ingripa mot körning av vattenskotrar. Vid tillämpningen av vattenskoterförordningen har det ifrågasatts om restriktionerna i användandet av vattenskotrar står i överensstämmelse med EU-reglerna, och svenska domstolar har därför hänskjutit frågan till EU-domstolen med begäran om förhandsavgörande. I juni 2009 meddelade EU-domstolen en dom som behandlade sakfrågan och i april 2010 meddelade domstolen en dom som tog ställning till formaliteterna kring införandet av de svenska bestämmelserna. Innebörden av dessa domar är att vattenskoterförordningen inte strider mot EU-rätten under förutsättning att länsstyrelserna i rimlig utsträckning och inom rimlig tid utfärdat föreskrifter om lämpliga platser där det är tillåtet att åka vattenskoter. EU-domstolen tar inte ställning till om länsstyrelserna i tillräcklig omfattning har gjort detta utan hänvisar till att det är en fråga som svenska domstolar får avgöra. Det är viktigt att slå fast att vattenskoterförordningen således enligt EU-domstolens bedömning uppfyller EU-rättens krav. Det krävs dock att berörd länsstyrelse fullgjort sitt åläggande. Jag har förstått att flera länsstyrelser tyvärr misslyckats i detta avseende. Inom Regeringskansliet övervägs nu därför vilka åtgärder som lämpligen kan vidtas för att underlätta tillämpningen av förordningens restriktioner för användning av vattenskotrar. Jag kommer att återkomma med ett förslag till förbättrat regelverk på den punkten.
Herr talman! Jag får börja med att tacka för svaret. Tyvärr tvingas jag konstatera att det inte hänt särskilt mycket i frågan under det senaste året, frånsett - och det är ett stort framsteg - att regeringen insett att det finns ett reellt problem. Jag ställde en likartad fråga till miljöministern förra året men fick svar av justitieministern. Enligt det svaret var det här egentligen inget problem. Det var bara för polisen att ingripa och lagföra dem som körde skoter på icke anvisad plats. Det är bra att regeringen inser att det inte riktigt är så enkelt. EU-reglerna kräver att länsstyrelserna anvisar tillräckliga områden för vattenskoteråkning. Det är helt uppenbart att det är nödvändigt att det kommer regler och riktlinjer för hur det ska gå till. Länsstyrelserna hamnar i väldigt knepiga situationer eftersom kommunerna oftast säger att de inte har någon lämplig sjö för vattenskoteråkning beroende på att folk badar, att det finns fritidsbebyggelse eller fast boende runt om. Det är viktigt att vi får ordning på det här av hänsyn både till dem som bor vid sjöar, vill fiska eller bada vid sjöar och till dem som vill åka vattenskoter. Det finns ingen möjlighet för dem på många håll att över huvud taget använda sina vattenskotrar. Den situation vi har i dag att det i praktiken är tillåtet att köra var som helst och hur som helst - på badplatser, alldeles intill fritidshus - bäddar för stora konflikter som inte gynnar någondera parten. Det blir en situation som inte är bra för någon och är helt ohållbar i längden, som jag ser det. Det krävs därför tydliga riktlinjer från staten för hur länsstyrelserna ska gå till väga för att peka ut områdena. Det blir bättre för vattenskoteråkarna, och det blir bättre för allmänheten. Det är tråkigt att det har gått ett år och ingenting har hänt. Men jag hoppas verkligen att regeringen nu sätter fart på det här jobbet, för annars blir det en massa onödiga konflikter.
Herr talman! Jag hör att Hans Stenberg och jag i grunden tänker ganska lika i den här frågan. Låt mig vara tydlig på den punkt där Hans Stenberg kritiserade oss. Han sade att det är tråkigt att det har gått ett år utan att regeringen har agerat. Men det ska vara klart och tydligt att det beror på att EU-domstolen kom med sin dom först i april i år. Hade vi antagit nya regler eller föregripit den behandlingen hade vi missat vad EU-domstolen sade, och det hade varit fel. Detta sagt bara för att rätt ska vara rätt. Det viktiga är att se till att länsstyrelserna överallt pekar ut de områden som de enligt vattenskoterförordningen ska göra. Jag tycker inte att det är tillräckligt, som det visar sig, att länsstyrelserna har gjort det i väldigt olika grad. I en del fel har man gjort en väldigt enkel hantering av sitt uppdrag, i andra fall har man utfört uppgiften klart och tydligt och pekat ut områden. Det innebär också att påföljderna för människor som eventuellt bryter mot reglerna blir helt olika beroende på hur omfattande insatser länsstyrelsen har gjort. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Det är därför jag också säger i svaret att nu överväger vi i Regeringskansliet vilka åtgärder som kan vidtas så att förordningens restriktioner för användning av vattenskotrar kommer att följas. Vi arbetar snabbt med den frågan. Det är också så, för att vara tydlig, att förutsättningen för rättssäkerheten och förutsättningen för att följa förordningen i sig är att reglerna ska ges i god tid. Det är bara att konstatera att den tiden inte har funnits inför den här sommaren, eftersom EU-domstolen kom med sitt utslag först i april, utan det blir inför nästa sommar. Då ska reglerna finnas på plats.
Herr talman! Det är riktigt att EU-domstolen kom med sitt utslag under våren. Men inte desto mindre gick både Kustbevakningen och polisen redan förra sommaren ut med tydliga instruktioner om att inte ingripa. I och för sig är det aktiviteter som försiggår sommartid, men vi visste redan för ett år sedan att polisen och Kustbevakningen hade slutat att agera i de här frågorna. Det blev en väldigt konstig situation. Jag måste säga att jag tycker att det är tråkigt att regeringen inte har kunnat agera tidigare. Det borde man ha kunnat göra på det underlag som fanns och när både kustbevakning och polis betraktade regelverket som så bristfälligt att de inte kunde ingripa. Nu har vi fått en situation där vi har en lag som säger att det är förbjudet, men i verkligheten är det tillåtet. Det är ingen bra situation. Det är inte bra för vattenskoteråkarna, det är inte bra för allmänheten och det är framför allt inte bra för tilltron till lagstiftningen och statsmakten att vi har lagar som man inte behöver bry sig om. Det är en väldigt stor brist, och det skadar det allmänna rättsmedvetandet på ett allvarligt sätt. Förra sommaren gick och nu kommer också den här sommaren att gå. Jag hoppas verkligen att man nu sätter fart med att ta fram de här riktlinjerna så att vi får tydliga regler för hur det här ska fungera, för vi kan inte ha det så här i längden. Det är bara en tidsfråga innan det sker olyckor, eftersom det i dag förekommer vattenskoteråkning på platser som är helt olämpliga, på badplatser, i närheten av fritidsbebyggelse med bryggor där det kan finnas badande i vattnet och annat. Jag hoppas verkligen att regeringen nu sätter fart i den här frågan. Det här borde redan vara gjort, som jag ser det.
Herr talman! Jag tycker nog att du, Hans Stenberg, skulle kunna vara på lite bättre humör. Nu har du ju fått svaret att jag tycker att det här är viktigt. Du säger att det inte är en bra situation, men det var ju precis det jag nyss sade. Det är också därför åtgärderna ska vidtas. Däremot, det hjälps inte, har du faktiskt fel på den punkten att regeringen borde ha gjort detta redan förra året eller i vart fall inför den här sommaren, därför att grundproblemet i frågan var att det ifrågasattes om den svenska vattenskoterförordningen var i överensstämmelse med EU-reglerna. Frågan hade varit hos domstolarna som hänvisade den till EU. Och innan vi hade fått det fullständiga utslaget hade det inte varit rätt om regeringen hade ändrat reglerna. Nu har vi fått utslaget, och vi kommer att ändra reglerna. Och vi kommer att följa de regler som gäller, det vill säga att de måste föreskrivas i god tid. Hur beklagligt detta än är har regeringen inte missat någon tid inför denna sommar, utan det är på grund av hanteringen i EU-domstolen. Men åtgärderna ska fram. Jag tycker att det är viktigt, och på den punkten är vi överens. Jag hoppas att solen ute även kan skina i Hans Stenberg sinne. Då tror jag också att synsättet på vattenskoteråkningen skulle bli mycket bättre.
Herr talman! Jag är den förste att säga att det är bra att regeringen äntligen agerar. Vi har i nästan ett år haft en situation med en justitieminister som har sagt att här har polisen och Kustbevakningen alla möjligheter att ingripa, samtidigt som polis och kustbevakning har sagt att det kan de inte alls. Man har till och med gett entydiga direktiv att inte bry sig om det här, så det har inte varit någon bra situation. Jag tycker att regeringen borde ha kunnat agera tidigare för att få fart på länsstyrelsernas jobb. Vi visste för ett år sedan ungefär vari konflikten låg och att problemet var att det inte utsågs områden. Det fick man väldigt tydligt belyst när man talade med personer inom Kustbevakningen och polisen, så det är ingen ny företeelse. Dock vill jag säga att det är bra att regeringen tar tag i det här. Och jag hoppas verkligen att man nu inte drar frågan i långbänk igen så att den här sommaren går förlorad. Jag hoppas att det inte kommer att ske onödiga olyckor på grund av att vi inte har ett fungerande regelverk på det här området. Och jag hoppas innerligt att det verkligen är ett regelverk på plats nästa sommar.
Herr talman! Som jag kunde säga redan när vi började den här diskussionen är vi i sak överens. Vattenskoterförordningen behöver förtydligas och skärpas så att det blir klart och tydligt att länsstyrelserna ska peka ut sina områden och också ange inom vilka tider man ska ha pekat ut dem. Nu kanske jag lättade Hans Stenbergs humör en aning, men det var ändå lite av det där gamla vanliga oppositionsgnölet att regeringen alltid gör saker för sent. Om nu Hans Stenberg inte blir på bättre humör får jag väl ändå säga att det här var en förordning som infördes 1993. Då hade vi en regering som bestod av Hans Stenbergs parti, som hade tolv år på sig att göra det men inte gjorde det ändå. Men jag hade tänkt spara på den repliken, för jag tycker att den är onödig nu. Grejen är helt enkelt att vi i sak är överens, varför då gnälla?